Herr talman! Låt mig börja med det att en interpellation som är inlämnad i november besvaras i början av februari. Det är inte acceptabelt, herr talman. Jag tycker att talmanskollektivet måste försvara den enskilda riksdagsledamotens rätt att utöva sin kontrollmakt på ett mer effektivt sätt. Man ska inte behöva vänta i mer än två månader. Apropå Laila Freivalds svar tar riksdagen inte paus i fråga om att diskutera och debattera krishantering i avvaktan på att kommissionen ska blir klar eller konstitutionsutskottet ska bli klart. Jag kommer att fokusera på flodvågskatastrofen och krisberedskapen där. I svaret som Laila Freivalds nu gav var det fokusering på de konsulära frågorna. Men det är ju mer än så. Nästa kris kan ha en något annorlunda karaktär. Jag vill påminna om att Utrikesdepartementet har dabbat sig redan tidigare. Man fick ett erbjudande från Försvarshögskolan våren 2004 som man senare, i maj 2004, avvisade. Jag citerar ur svarsbrevet: "Däremot ser vi i nuläget" - på UD - "inget behov av en mer generell utbildningsinsats kring ett krishanteringsscenario för det samlade chefskollektivet." Inte bara konsuler och konsulära avdelningar utan hela UD måste idka krishantering och utbildning i krishantering. UD och UD:s ledning förtjänar kritik för att man inte har gjort det som erbjudits och som ligger i beslutet från 2002 såsom det har tolkats av andra departement. När det gäller frågan varför man inte talar med varandra och varför det blev så sent har jag en annan uppfattning än många i medierna till exempel som tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är övertygad om att Laila Freivalds och Göran Persson fick information ganska tidigt. Det var inte det som var problemet. Problemet var att regeringen definierade detta som ett problem som inte låg inom regeringens ansvarsområde. Även om vi hade vetat, även om vi hade haft svart på vitt att informationen hade gått fram till både utrikes och statsministern, var ju regeringens hållning att det inte ingick i regeringens uppdrag och skyldighet att ta hand om de här människorna. Man väntade ut resebyråerna och reseföretagen. Man väntade ut reseföretagen: Kommer de att klara detta, ja eller nej? Svenskarna får sitta där nere. De har rest ut med privata reseföretag. Då får de stå sitt kast. Det är möjligt att reseföretagen går i konkurs, och då, innan de går i konkurs, ska vi sätta in en eventuell statlig insats. Det är den bilden som framträder väldigt tydligt. Det var inte brist på information i tid. Det var brist på engagemang i tid. Dessutom fanns det säkert en budgetdiskussion i bakgrunden: Vem ska betala hemtransport? Är det svenska staten, reseföretagen, eller vem är det? Man kom inte loss. Man kom inte ut, för man tittade på formaliajuridiken och budgetaspekterna. Man tänkte inte empatiskt på de människor som satt i Thailand och var utblottade och skadade. Det finns en tredje punkt. Det är det som framför allt statsministern, inte utrikesministern, har ägnat sig åt, nämligen att skylla på underlydande på UD. Här vill jag ge utrikesministern en chans att utveckla detta. Jag tycker att det är osmakligt att man från högsta ort har gjort detta. Det är möjligt att utrikesministern skulle hålla med mig mellan skål och vägg. Vi behöver inte ta det just nu.

Herr talman! Även jag vill börja med att instämma i kritikerkören om två månader från fråga till ett någorlunda svar i dag. Vi hoppas att det blir en lång debatt med många uttömmande svar nu till slut. Herr talman! Jag tänker på att detta att vara medborgare egentligen är märkvärdigare än många av oss dagligen tänker och tror. Det kan gälla både försvunna barn utrikes, svenska medborgare som i mängd saknas i en katastrof och oss medborgare här hemma. Det är märkvärdigare än vi tror. Det är oerhört viktigt att känna tillhörighet, att känna att man är med i ett land och en nation som har full uppställning för en om det skulle krisa till sig. Jag är naturligtvis som medborgare själv förpliktad att på olika sätt ställa upp med skatt, medmänsklighet eller vad man nu föreställer sig hör ihop med ett medborgarskap. Jag är med i ett sammanhang som betyder mycket för att göra mig till människa helt enkelt. Därmed har jag rätt att förvänta mig att nationen ska komma springande efter mig om jag råkar illa ut - var jag än är. Man kan inte längre säga att världen är så stor och så långt borta att vi inte kan sträcka oss så långt. Det kan man inte säga. Vi har i dag en globaliserad värld. Vi tillhör världen. Vi är inte medborgare enbart i nationen Sverige. Vi känner alla en förpliktelse normalt sett, föreställer jag mig, att varhelst en svensk är ska vi göra vårt yttersta för att ställa upp som nation och som kollektiv. Den enskilde medborgaren ska naturligtvis också känna sig förpliktad att teckna försäkring, vaccinera sig och vad han nu behöver göra för att, när han reser utomlands, skydda sig och ta hand om sig själv och barnen och vem han nu har med sig. Min fråga till utrikesministern är helt enkelt: Har utrikesministern förståelse för att svenska medborgare kan känna sig övergivna, att medborgarskapet framstår som - ja, vadå? när de befinner sig i sina utsatta positioner runtom på klotet? Jag tänker då bland annat på barnen. När vi tänker på barn tänker vi naturligtvis upphöjt till tio i fråga om medborgarskapet. Särskilt för barnen borde vi ha en oerhört stark uppställning. Det kan vara Gazabarnen eller barnen i en katastrof borta i Asien. Vi har fått ett lyckligt slut genom att barnen från Gaza är återförenade med sin mamma i Sverige. Det är mycket tack vare - det har kanske varit det avgörande - att det har varit ett sådant väsen i Sverige från det stora kollektivet, från medierna och opinionen på olika sätt. Det har påverkat människor där nere, när trycket har hörts av. Det är huvudskälet till att barnen har sluppit ur sin fångenskap. Det är kanske mindre tack vare aktivitet från den myndighet och auktoritet vi har inrättat som barnen har blivit fria. Frågan är alltså: Har utrikesministern förståelse för att medborgarna i katastroferna i Gaza och Asien känner sig övergivna och att medborgarskapet inte framstår med den tydlighet som det borde ha?

Herr talman! Detta är vad utrikesministern har samlat på sig under två månader. Vi talar om katastrofberedskap, om barn i Gaza eller i Turkiet och om många tusentals människor i Sydostasien, för Sveriges del alldeles särskilt i Thailand. Detta leder naturligtvis till en splittrad debatt. Det är en föga avundsvärd uppgift för utrikesministern att svara på alla de här sakerna. Var och en av de frågeställningar som kommer fram är värd sin egen behandling och sin egen mässa. Vi fick tidigare höra en liknelse om tandläkare. Jag tycker att utrikesministern har samlat på sig att få alla tänderna borrade på en och samma dag. Jag tror inte att det är ett klokt val. Det jag skulle vilja lyfta fram, den tand jag vill borra i, är den dåliga skötseln av de fem barnen i Gaza. Här ska inte jag på något vis berömma mig för mitt engagemang, men Annelie Enochson, Cecilia Wikström för Folkpartiet, Rigmor Stenmark för Centern och flera andra låg på som rävar för att få Utrikesdepartementet att reagera. Man hade lång tid på sig, men man drev frågan ifrån sig. Det jag gjorde var att jag faktiskt var med i en parlamentarisk grupp som åkte till Israel och till Västbanken och försökte komma in i Gaza. Cecilia Wikström ska ha äran och förtjänsten av att ha försökt ta sig in i Gaza, med mig i sällskap, men vi lyckades inte. Däremot lyckades vi i Ramallah träffa högsta ledningen för den palestinska myndigheten, bland annat talmannen, och kunde då aktualisera de här barnen. Sådant hade betydelse. När UD:s folk och högsta ledning inte gjorde någonting hjälpte det att vi riksdagsledamöter var på plats och aktualiserade detta. Jag ser för min inre syn hur Cecilia engagerat står med en äldre man och tvingar honom att ta ansvar. Där skedde någonting viktigt, liksom i debatterna här hemma, i artiklar undertecknade av kvinnor från olika partier eller i mediernas bevakning. Men UD kom inte väl ut ur detta. Det är inte UD:s förtjänst att de här barnen fick fira jul här hemma. Jag skulle vilja fråga utrikesministern vad hon lär av detta. Vi vet ju att sådana här exempel tyvärr förekommer ofta. Det här fick uppmärksamhet. Här engagerade vi riksdagsledamöter oss, och barnen kom loss. Men när vi inte lyckas engagera oss eller inte får tillräcklig kunskap, vad gör UD då?

Herr talman! Låt mig få börja med att påpeka att jag blev oerhört lycklig när tv:s Rapport ringde på julafton och berättade att Gazabarnen var på väg hem. Det var den allra bästa julklapp man kunde tänka sig. Utrikesministerns svar i dag lämnar dock en hel del frågor obesvarade. Detta med att det har tagit lång tid har redan många andra kommenterat. Jag skulle vilja kommentera någonting annat, och det är hur man kan välja att klumpa ihop ett svar angående kidnappade barn och katastrofbistånd. Jag förstår inte riktigt den kopplingen. Jag vet inte om det är talmannen eller utrikesministern som är ansvarig för den, men jag tror inte att det är en bra lösning. Som tidigare sagts förtjänar alla de här tre frågorna en egen debatt. En tid före jul förra året gick flera ledamöter ur alliansen - vi var en moderat, en kristdemokrat, en folkpartist och en centerpartist - tillsammans ut och gjorde ett gemensamt upprop för att försöka få publicitet kring och hjälpa till att hämta hem de bortrövade barnen, eller Gazabarnen som benämningen var. Detta publicerades i flera stora dagstidningar, och vi kallades till UD för samtal - ett mycket konstruktivt sådant, ska jag säga - där vi alla insåg att vårt gemensamma mål var att få hem dessa barn och det så fort som möjligt. UD berättade att de hade jobbat i det tysta med många kontakter på olika nivåer. Vi valde en annan väg, att gå ut i medierna. Vad som var rätt eller fel eller vems förtjänst det var att barnen äntligen kom hem kan nog egentligen ingen svara på. Däremot tror jag personligen att det alltid är bra med ökad intensitet från olika instanser, att man verkligen sätter tryck från alla håll och kanter när det gäller sådana här frågor. Jag håller inte heller alla gånger med UD om att man måste ligga lågt i medierna. I många liknande fall i andra länder - sådana här kidnappningar sker ju tyvärr över hela världen - har man sett att det oftast är bra med mycket press och medier, just för att få det här trycket på frågan. Just kravet om fryst bistånd är jag övertygad om skulle kunna hjälpa till i det här fallet. Jag menar inte att det skulle vara ett fryst bistånd i verkligheten, rent reellt, men det sätter ett tryck på pappan som kommer från en annan kultur, värnar om det palestinska folkets heder och inte vill ligga det palestinska folket till last. Han vill inte att det ska vara hans fel att det blir ett fryst bistånd. Just det tror jag alltså var en väldigt viktig punkt. Jag skulle därför vilja fråga: Hur är Laila Freivalds syn på det här med press och medier? Är det alltid så att vi ska jobba i det tysta med de här frågorna? Jag vet att det finns särskilda fall där vi kanske ska göra det, men jag tror också att det finns både-och här. Och varför vill inte Sverige mer stå upp utåt för att vi verkligen inte accepterar sådana här bortrövanden? Jag tycker att vi mycket väl skulle kunna gå ut mer i press och medier och vara ytterst tydliga med detta. Det är en svår fråga, men var ligger etiken i de här frågorna? Vad är egentligen etiskt riktigt?
Herr talman! Att förlora ett barn, att sakna sitt barn som försvunnet, är nog oavsett orsak lika fruktansvärt för alla föräldrar. Oavsett om det beror på naturkatastrof, brott, försvinnande, bortförande eller sjukdom är jag övertygad om att dessa föräldrar drabbas av samma ångest. Men alla dessa föräldrar behandlas väldigt olika av vårt svenska samhälle. De överlevande från tsunamikatastrofen som förlorat ett barn har på de flesta ställen bemötts väldigt professionellt och empatiskt av människor runtomkring, myndigheter och frivilligorganisationer. Men för de föräldrar vars barn är bortförda utomlands är bemötandet totalt annorlunda. Enligt UD:s egna uppgifter är ett 70-80-tal barn bortförda från Sverige eller kvarhållna utomlands. Jag har satt mig in i ett ärende ganska noga. Det är en flicka som är bortförd i Turkiet, elvaåriga Ayla. Det här hände i augusti 2004, för mer än ett halvår sedan. Under den här tiden har ingen av flickans kamrater, släkt eller mamman i Sverige fått ett enda livstecken. Man vet inte om lilla Ayla lever, om hon är frisk eller vad som har hänt med henne. Det vet inte svenska myndigheter, inte UD och inte utlandsambassaden. UD har i en skrift skrivit att "händer det något viktigt tar UD omedelbart kontakt". Mamman i det här fallet har inte fått löpande information från UD, antagligen beroende på att det inte har hänt något viktigt, enligt UD. Jag tycker inte att det här är tillfredsställande. Jag tycker nämligen att UD ska ha en informationsplikt gentemot de brottsoffer som är drabbade. För att få information om att ingenting har hänt är också en information, herr talman. Och det är viktigt att se de här föräldrarna, framför allt mammorna, som brottsoffer. För det är det de är. Deras barn är bortrövade, kvarhållna, eventuellt dödade eller sjuka. Vem vet? Sedan jag blev engagerad i det här fallet måste jag tillstå att jag har fått ett väldigt professionellt och vänligt bemötande från UD:s anställda. Det visar sig att det har hänt saker och att man arbetar med frågan. Men det som gör mig lite orolig och bekymrad är om alla de här föräldrarna får samma professionella och empatiska bemötande. Kan det vara så, vilket jag verkligen inte tror eller hoppas, att det spelar roll om det är vi ledamöter som engagerar oss eller folk med resurser eller utbildning och kompetens? Så får det inte vara i vårt svenska rättssamhälle. Det är min fråga till utrikesministern. Jag vill också fråga om det finns någon konkret handlingsplan för hur de här 70-80 föräldrarna ska bli bemötta löpande. Det duger inte att lämna dem därhän i sju åtta månader eller ett år och säga: Vi ringer om det händer någonting. Jag tycker att det är viktigt att man informerar brottsoffer, visar empati och bemöter de här föräldrarna på samma sätt som de föräldrar blir bemötta vars barn har blivit kidnappade i Sverige, utsatta för våldsbrott, försvunna i skogen eller som avlidit av sjukdom. Det vill jag gärna ha ett svar på.

Herr talman! Tsunamikatastrofen, den jättelika flodvågen som svepte med sig barn och gamla, ortsbefolkning och turister, kvinnor och män, har lämnat efter sig sorg och saknad, förtvivlan och vanmakt, men också en flodvåg av medmänsklighet. Det, herr talman, är det perspektiv som jag tycker att vi ska lämna flodvågen och allt den fört med sig i, den flodvåg av medmänsklighet som har rört vid var och en av oss. Men jag vill börja med att beklaga det gemensamma svaret på de här interpellationerna. De fem barnen som fördes till Gaza förtjänar en egen debatt, precis som de 70-80 barn som Hillevi Engström precis hänvisade till som aktuella ärenden. Tsunamikatastrofen och katastrofhanteringen är en sådan gigantisk och svår diskussion att den behöver tas upp i ett enskilt sammanhang. Jag vill, herr talman, backa bandet till den 15 december 2004. Det var en kall och blåsig dag i Ramallah. Jag var precis som Tuve Skånberg delegat till den första internationella fredskonferensen efter Arafats död. Den heter What are the chances for peace? Ett fönster eller kanske en dörr står på glänt mot fred. I det sammanhanget begärde jag enskilt företräde hos talmannen för den palestinska myndigheten och ordföranden för den lagstiftande församlingen, Mahmoud Labadi. Jag fick företräde hos dem båda. Jag mindes då de ord som jag hade hört från UD, att man hänvisade till en tyst diplomati. Ja, herr talman, den diplomatin var tvärtyst. De här två dignitärerna kände inte till fallet. Ingen visste om det över huvud taget. Men när de fick reda på det berättade de att de skulle fortsätta att ta ansvar för frågan. Och efter den 15 december talade jag med dem varje dag fram till jul. På julaftonen fick vi veta att barnen var på väg hem. Så det blev ett lyckligt slut på den här historien. Men jag tycker faktiskt att det vore klädsamt om utrikesministern kunde säga att det fattas en hel del i hanteringen av detta ärende. När fem svenska minderåriga barn kidnappas och förs bort ur landet registreras ett par av dem som statslösa flyktingar i Rafahlägret utanför Gaza. Det är ganska oerhört att man inte gjorde mer. Det är en häpnadsväckande försumlighet, herr talman, och jag bara beklagar att det var den första i raden av försumligheter som har karakteriserat UD under de senaste månaderna.

Herr talman! Utrikesminister Laila Freivalds får inte bli förvånad om även jag sällar mig till den skara som tycker att det är oacceptabelt att vi får en sammanblandning av de här frågorna. Jag skulle ha velat att vi hade två debatter om detta. Det jag nu vill diskutera är det som hände barnen i Gaza, som vi säger lite allmänt. Annelie Enochson fick vänta på svar, när hon egentligen hade tagit upp den här frågan medan den var mycket aktuell. Det är ju då man har en möjlighet att framföra synpunkter på ett trevligt och sympatiskt sätt och få en bra dialog. Så blev det inte. Det blev hätskt. Och jag måste säga att jag blev väldigt ledsen och bekymrad när jag läste i massmedier att Laila Freivalds, vår utrikesminister, sade att vi riksdagsledamöter inte hade någon kunskap och att vi inte visste någonting om vad vi egentligen gjorde när vi engagerade oss i den här frågan. Då hade jag fått ta emot väldigt mycket kunskap och information från Annelie och Cecilia Wikström. Det var inte alls svårt att mycket snabbt sätta sig in i den här frågan och att mycket snabbt få del av den mycket stora kunskap som de riksdagsledamöterna hade. Jag vill faktiskt att Laila Freivalds i dag erkänner den kunskapen och det engagemanget som gjorde att vi fick en fokusering på just de här barnen, men som också gjort att vi har fått en fokusering på barns rättigheter i Sverige. Det var faktiskt så att först när vi fyra ledamöter från olika politiska partier tillsammans började engagera oss fick vi direktkontakt med Utrikesdepartementet. Efter det hände det saker snabbt. Vi hade fler samtal med UD, och det tycker jag var bra. Jag tänker inte tala om vad vi sade och hur vi gjorde. Men det var en nyttig upplevelse att se hur man arbetar på Utrikesdepartementet. Jag ska vara lite mild och säga att jag inte direkt var imponerad. Nu är det så att vi i Sverige har antagit FN:s barnkonvention om barnens rättigheter. Det som, och nu väljer jag ett väldigt snällt uttryck, gör mig ont i alla de fall där det gäller att ha kontakt med barn från Sverige - de här barnen är som sagt var inte de enda som har blivit bortrövade - är när jag ser hur Sverige har arbetet med det här. Då är det ganska självklart att jag också vill stryka under det som Hillevi Engström sade. Vad är det som händer nu? Man får väl säga så här: Inget ont som inte har något gott med sig. För det måste väl ändå vara så, Laila Freivalds, att man nu arbetar med att ta fram en ordentlig plan, och att man arbetar med hur man ska förverkliga FN:s barnkonvention när det gäller de här barnen och liknande fall. Hur kommer man att sätta barnen i centrum även i Utrikesdepartementet?

Herr talman! Utrikesministern står och ljuger i riksdagens kammare! Det går att kolla med riksdagens kammarkansli. Jag har försökt ända sedan den 18 november att få en tid. Den första tid jag fick var den 18 januari. Det vet utrikesministern. Kolla med kammarkansliet. Under tiden som jag arbetade med de kidnappade barnen i Gaza - och jag besökte Israel i oktober - har ett antal mammor, morföräldrar och andra ringt och mejlat mig för att berätta om liknande fall och givit mig tillstånd att nämna dem här i dag. Enligt riksdagens utredningstjänst finns det 55 liknande ärenden som familjen Krantz. Barn bortrövas oftast av sina fäder, och förtvivlade mödrar vänder sig till UD för att få hjälp. Svaret har ofta varit detsamma som till Elisabeth Krantz, nämligen att inte kontakta medier. Men varför ska inte möjliga medel användas? Varför ska inte enskilda riksdagsledamöter och privatpersoner, via medierna om så behövs, sätta press på myndigheter i andra länder? När man pratar med barnen Krantz - en är 16 år och en är 15 år - ger de en helt annan version av händelseförloppet än vad utrikesministern gör. Jag undrar om utrikesministern har pratat med de två barnen, varav en var svårt sjuk i diabetes där nere och verkligen hade behov av att snabbt komma hem till Sverige? Vi har också fallet med den sjuåriga flicka som är bortrövad av sin grekiska pappa sedan augusti 2003. På grund av den långa handläggningen på UD har nu grekiska myndigheter slagit fast att flickans hemvist är Grekland. Det är en flicka som är född, uppvuxen och gått i förskola i Sverige, har svenskt medborgarskap, och mamman har ensam vårdnad om flickan. Vad sysslar UD med? Sedan är det den fyraåriga flickan som är bortrövad sedan den 30 juni 2004 och vars pappa är tysk medborgare. Mamman har arbetat dag och natt med advokater, myndigheter och ambassader. Hon har inte ens fått ett livstecken från sin försvunna dotter. Grekland, Schweiz och Tyskland har undertecknat Haagkonventionen. När hon sedan i förra veckan fick besked att dottern är lokaliserad till Spanien är det falskt alarm. Varför är handläggningen så långsam på UD? Nu kan man inte skylla på att länderna inte har undertecknat Haagkonventionen. Det arbetar inom UD totalt ca 2 540 personer. Det behövs både vältaliga diplomater men också handlingskraftiga brandmän. Sverige har skrivit på FN:s barnkonvention från 1989. I artikel 11 står det att dessa medlemsländer ska bekämpa att barn olovligt förs bort. Haagkonventionen är från 1980, och Sverige skrev under 1989. På UD:s hemsida står följande: "Syftet med Haagkonventionen är att förhindra att barn olovligen förs bort till eller hålls kvar i ett främmande land. Om det sker ska barnet snabbt återföras till landet där det var bosatt. Denna konvention, liksom barnkonventionen, bygger på grundtanken om barnets bästa." Jag har därför följande frågor till ministern: Anser ministern att UD är organiserat så att bortrövade barn snabbt kan komma tillbaka till Sverige igen? Om inte, vad tänker ministern vidta för åtgärder för att UD och regeringen ska uppfylla sina åtaganden om att barnets bästa - som man har skrivit under på i Haagkonventionen - kan uppfyllas? Sedan återstår min fråga: Hur var det möjligt att dessa fem barn kunde registreras som statslösa palestinier när de fortfarande är svenska medborgare? Det kräver ett svar i dag i denna kammare.
Herr talman! På en punkt kan utrikesministern och jag vara överens, nämligen att det blir en enastående konstig debatt med alla de tre frågorna. Det hoppas jag kommer att hanteras i särskild ordning. Låt mig komma tillbaka till fallet med den kidnappade turkiska flickan. Det är en flicka som är svensk medborgare, som har en mamma som är svensk medborgare bosatt i Nynäshamn. Hon har en pappa som har bott i Sverige i massor av år - under hela flickans levnad. Flickan är elva år. Jag talar om Ayla Dagoglu Löfving. Jag vet att utrikesministern inte kommenterar enskilda fall, men vi använder detta som ett exempel. Både jag och Hillevi Engström har engagerat oss i fallet och har börjat lära oss en del om hur det inte fungerar på UD. Mamman fick i detta fall rådet att anlita en advokat. Hon har nu använt hela sin extraförtjänst - hon har två arbeten och arbetar som undersköterska - för att kunna betala advokaten. Såvitt jag kan bedöma av de handlingar som vi har sett hade hon behövt hjälp från en översättningsbyrå och inte en dyr advokat. Det är först i nästa skede, om det blir en rättsprocess i Turkiet med anledning av Haagkonventionens bestämmelser, som hon kommer att behöva advokathjälp. Varför ger UD den typen av råd? Dessutom kan hon inte få rättshjälp så länge som hon har dubbla jobb. Myndigheterna har därför rått henne att avstå från sitt jobb och säga upp sig. Då går hon ned i lön, och då är hon berättigad till rättshjälp. Systemet uppmanar alltså till system smartness . Detta är fullständigt oacceptabelt. När det gäller sekretessen har vi haft vissa problem att få ut en del handlingar från UD. Man har inte vetat om de har omfattats av utrikessekretessen eller inte. Eftersom jag arbetar mest med utrikesfrågor har jag stor förståelse för att det finns en utrikessekretess - en del handlingar kan inte lämnas ut, och en del handlingar kan lämnas ut. Men då måste UD ha några klara regler så att man kan följa den regelboken i varje enskilt fall utan att det ska ta dagar och veckor innan det klaras ut huruvida handlingarna omfattas av utrikessekretessen eller inte. Detta är inte ett acceptabelt förhållande, utrikesministern. Man kan jämföra med de palestinska barnen som debatten har handlat mycket om. Då är det på det viset att inte heller turkiska myndigheter har fått tillräcklig information om detta ärende beroende på att svensk utrikesförvaltning inte har legat på och inte betraktat ärendet som tillräckligt viktigt. Laila Freivalds och jag måste väl ändå vara överens om att det just nu är rätt tillfälle att ha en dialog med Turkiet om sådana här saker? Turkiet har skrivit på Haagkonventionen och andra konventioner när det gäller barns rätt att få återförenas med sina föräldrar, och Turkiet är på väg att bli EU-medlem, vilket vi alla hälsar med tillfredsställelse. Turkiet och den turkiska regeringen försöker omforma landet så att det ska bli modernt. Turkiet behöver vår hjälp och vår support. Mina kolleger från det turkiska parlamentet säger att det är bra att det blir en pressdebatt i Turkiet. Och de gör sitt yttersta för att hjälpa till. Men varför agerar UD så långsamt och så taffligt i detta fall? Pappan, Mustafa Dagoglu, har uppenbarligen en inflytelserik familj i sin del av Turkiet. Hans bror eller farbror är borgmästare på orten. Det talar sannolikt till vår fördel därför att Turkiet inte vill ha ett antal tråkiga debatter om personer med anknytning till regering och myndigheter som är inblandade i kidnappningar av barn från andra EU-länder. Jag ber utrikesministern visa lite mer engagemang, lite mer empati, kanske till och med mycket mer empati, och klara och tydliga regler för hur man agerar i sådana här fall rutinmässigt, så att inte enbart de fall där vi riksdagsledamöter eller andra inflytelserika personer engagerar sig kommer till en lösning. Alla svenska medborgare ska få en chans till den hjälp som de behöver.

Herr talman! Det är svårt att riktigt sätta sig in i hur utrikesministern kan vara så väldigt säker eller, skulle jag vilja säga, tvärsäker, i de här svåra frågorna. Jag hade haft mycket lättare att förstå om utrikesministern hade sagt att det inte är alltid som vi får som vi vill. Det kan vara resursbrist. Utrikesdepartementet arbetar ju inte med obegränsade resurser. Det kan vara tidsbrist. Det kan vara kunskapsbrist - vi sitter inte på all kunskap. Det kan vara känslomässig otillräcklighet. Man kan inte engagera sig i alla fallen. Hur angelägna de än är finns det ingen människa som orkar det. Man skulle kunna säga: Jag räcker inte till, och Utrikesdepartementet räcker inte till. Vi kan inte täcka alla mänskliga behov. Det hade jag haft förståelse för. Ödmjukhet och empati är högst mänskligt att signalera och hade mötts av oss interpellanter med stor förståelse. Ändå finns detta med att det inte är mitt fel, utan det är Annelie Enochsons fel att det dröjer två månader - detta trots att det faktiskt går att kontrollera att så inte var fallet. När det sedan dröjer sju månader att få loss barnen är det mediernas fel, eller också beror det kanske på riksdagsledamöterna som skapar den här uppmärksamheten. Det är allas fel, utom just utrikesministerns. Jag vill peka på en sakfråga som är viktig, och det är att generalkonsulatet i sju månader arbetade dygnet runt. Ändå visste - jag såg med egna ögon när Cecilia Wikström förde fram det - inte någon av de palestinska företrädarna ett jota om detta. Hur har de kunnat arbeta dag och natt i sju månader utan att nå fram till de ledande? Vi vet ju hur ryktesspridning fungerar i alla delar av världen och kanske inte minst i den där delen.
Herr talman! Jag ska börja med att tacka för svaret från utrikesministern. Egentligen var min fråga om medietrycket den enda som Laila Freivalds svarade på - detta trots att jag inte är interpellant. Eftersom utrikesministern nu har fått extra talartid hoppas jag att också de andra frågorna hinns med. Vad är etiskt riktigt? Om en enskild människa ber mig om hjälp och jag tror på den människan känns det väldigt svårt för mig både som privatperson och som riksdagsledamot att neka att försöka göra vad jag kan. Jag vet också att, som utrikesministern säger, svensk lag inte gäller i Palestina - då skulle det se mycket bättre ut också där. Nej, det här handlar om någonting annat - om någonting helt annat, om vi ska tala klarspråk. Det handlar om att den palestinska myndigheten inte har kontroll över vare sig Hamas eller Jihad. Det här fanns också med i bakgrunden. Det var ett ytterst svårt ärende. Jag är medveten om det. Jag är också medveten om att det kan se olika ut vid olika tillfällen när det gäller hur man ska agera, eller hur man inte ska agera, i medierna. Oavsett detta har de här barnen nu kommit hem, och det är vi alla glada och lyckliga över. Jag anser fortfarande att det är jätteviktigt att Sverige står upp för sunda värderingar och visar vad vi tycker i de här frågorna. I och med det tycker jag också att utrikesministern själv mycket starkare kunde ha uttryckt empati och kraft i det här ärendet när barnen väl var hemma igen - detta för att vi verkligen ska få se att Sverige är ett land med bra värderingar.

Herr talman! Annelie Enochson, den 18 januari var första dagen som passade både interpellanten och mig. Varför inte medier i denna situation? säger Annelie Enochson, det sätter ju press på myndigheterna. Ja, det är precis det jag sade. När vi har den typ av ärenden där det handlar om att sätta press på andra regimer eller på andra länders myndigheter är det väldigt bra att utnyttja det mediala trycket. Ärendet med de fem barnen som fördes till Gaza var inte ett sådant ärende. Lång handläggningstid tycker Annelie Enochson också att det var och att det fanns en rad andra ärenden. Ja, många av de ärenden vi har som handlar om bortförande av barn har en mycket lång handläggningstid. När det handlar om barn som förts bort till icke-konventionsländer måste jag säga att det oftast är en oerhört lång tid och till och med så att vi misslyckas. När det gäller det palestinska området vet jag att det är väldigt många länder som har ärenden där. Det har tagit år för dem att lösa de ärendena. En del av ländernas ärenden har aldrig blivit lösta. Även mot den bakgrunden tycker jag att det svenska agerandet när det gäller de fem barnen i Gazaområdet är ett mycket framgångsrikt ärende. Det beror på det sätt på vilket det sköttes av generalkonsulatet i Gazaområdet. Annelie Enochson tycker att UD ska organisera sig så att man snabbt kan komma tillbaka med barnen till Sverige. Ja, jag önskar att det fanns ett sätt att lösa det här som hade att göra med hur UD organiserar sig. Men här handlar det om att vi har en situation där vi är beroende av att vi kan samarbeta med myndigheterna i andra länder. Eller också, som i det här Gazaärendet, handlar det egentligen inte ens om andra länders lagstiftning och vad deras myndigheter tycker, utan det gäller de enskilda människornas agerande - en vårdnadstvist, en tvist mellan föräldrar som inte kan komma överens och där den ene utnyttjar sin möjlighet att på det här viset lämna Sverige och ta med sig sina barn. Det här är ingenting som vi kan lösa genom en omorganisation, inte ens med att tillföra mera resurser, dessvärre. Hur kunde det komma sig att barnen blev registrerade som statslösa när de kom till Gaza? Ja, bakgrunden är den att de också är palestinska medborgare. De är svenska medborgare, och det är viktigt för oss när vi agerar. Vi agerar utifrån att de är svenska medborgare. Men de är samtidigt också palestinska medborgare. Pappan är registrerad som flykting, och därigenom blev också barnen automatiskt registrerade som statslösa. Men detta var ingenting som på något vis påverkade de palestinska myndigheternas vilja att på alla sätt och vis försöka hjälpa oss för att se till att barnen kom tillbaka. Det vill jag understryka. Göran Lindblad hade en del synpunkter på handläggningen av sådana här ärenden, bland annat att det tar så lång tid med sekretessprövningen. Ja, jag beklagar att det ibland kan ta tid, men det beror på att det ofta är många handlingar, och de måste genomläsas. För att uppfylla de krav som gäller sekretessprövningen måste alla handlingar genomläsas och bedömas. Detta kan ibland ta tid, men jag vågar påstå att det sköts med den effektivitet och den snabbhet som är möjlig i varje enskilt ärende. När det gäller de turkiska myndigheternas agerande i det aktuella ärendet vill jag påpeka att ambassaden har regelbunden kontakt med den centrala myndigheten i Turkiet, som är den som enligt Haagkonventionen har att sköta sådana här gemensamma ärenden. Det är en regelbunden kontakt, hela tiden uppdaterad, och det handlar om att den centrala myndigheten i Turkiet måste sätta press på de lokala rättsliga myndigheterna. Det är deras agerande som avgör om vi kommer att hitta flickan eller inte. Det är polisens arbete att söka rätt på det. Även ambassaden försöker använda de kanaler som man har för att bidra i sökandet. Det är att gå långt från UD:s och ambassadens sida . Jag beklagar. Jag hoppas verkligen att riksdagen ser över reglerna för interpellationsdebatter.
Herr talman! Ett sätt att se över dem är faktiskt att se till att utrikesministern tar interpellationerna när de kommer. Den 18 januari - efter mer än två månader - kunde utrikesministern inte för hon skulle till presidentinstallationen i Ukraina, sades det. Jag tycker att det är förvånande lite självkritik ministern visar just när det gäller kidnappningen. Ingenting sägs om hur medicineringen sköttes, ingenting om vilka problem det är. Jag vet att barnen, en 16-åring och en 15-åring, är oerhört kapabla till att prata. Jag tycker att vill UD lära sig någonting av det här fallet är det: Ring upp barnen, prata med mamman. En 16-åring och en 15-åring kan tala om precis hur det har gått till. När jag var nere i Israel i oktober pratade jag också med generalkonsulatet. Jag fick bara höra att det var problem, det var problem och det var problem. Det största problemet var bland annat att barnen var palestinska medborgare, vilket jag återigen vill hävda inte är samma sak som att de är svenska medborgare. Det är det de här fem barnen är. Att de har ett annat ID-kort är en helt annan sak. Det var ett hinder enligt UD att pappan var palestinsk medborgare. Det går att konstatera att vi har helt olika åsikter om mediernas inblandning. Jag är fortfarande helt övertygad om att hade medierna inte ställt upp och hade inte svenska folket gjort vad de gjorde - ett stort tack till både dem och medierna - hade inte de fem Krantzbarnen varit i Kungsbacka i dag. Jag önskar att regeringen och utrikesministern kunde vara lite mer kritiska till sitt eget handlande. Det är uppenbart att det inte är sista gången vi får en sådan här debatt.
Herr talman! Laila Freivalds säger att det inte är meningsfullt att organisera om UD. Det är möjligt, men kanske skulle man från UD:s sida i sina instruktioner till medarbetarna tala lite om medmänsklighet, empati, medkänsla och om bemötandefrågor när det gäller enskilda medborgare som inte känner någon riksdagsledamot. Jag tycker att det är viktigt att vi har en likabehandling i den här typen av fall. Sedan säger Laila Freivalds att man har gjort vad som är möjligt vid varje enskilt tillfälle. I så fall är det alldeles för lite som är möjligt vid varje enskilt tillfälle, åtminstone vad gäller de fall vi får kännedom om. Det är konstigt att det alltid är så. Det har varit på samma sätt på ett annat område som UD har ansvar för, nämligen flykting och asylfrågor. Men det är ett annat statsråd som har ansvar för de frågorna. Alltid gör man allt som är möjligt, men tydligen är det väldigt lite som är möjligt i detta allt. Jag skulle vilja se att UD gav rätt råd till medborgarna. Varför uppmanar man den här stackars mamman att lägga tiotusentals kronor på en advokat som inte är till någon som helst nytta just för tillfället? Hon behöver advokathjälp senare i Turkiet. Jag har också kännedom om att det är först under de senaste veckorna som turkiska myndigheter har agerat lokalt. Ändå har det varit känt hos svenska myndigheter var pappan sannolikt har funnits. Nu på senare tid har man varit där och frågat. Vissa uppgifter gör gällande att turkisk polis, som kanske är lika dålig som svensk stundtals, hade pratat med honom själv. Han sade att han inte visste var han var, det vill säga att man inte kollade vem han var. Jag tror att Turkiet nu under sin medlemskapsförhandling med Europeiska unionen behöver all stöttning. Jag vet, och det vet Laila Freivalds också, att den turkiska regeringen och det turkiska parlamentet gärna vill bli en del av Europa. Jag tycker att de ska bli det fort, men de behöver stöd i sådana här frågor. Då är det bra om man har kontakter på flera nivåer i den här typen av fall.